Herr talman! Efter två års intensivt förhandlingsarbete är EES-avtalet i hamn. Att kunna konstatera detta första gången som jag har tillfälle att informera riksdagen om Europafrågan är givetvis särskilt glädjande. Det handlar om det mest omfattande avtal som Sverige, och för den delen också EG, någonsin har ingått. Från den 1 januari 1993 bildar de sju EFTA länderna och de tolv EG-länderna en enda stor europeisk marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. Samtidigt fördjupas samarbetet på en rad andra områden. Totalt omfattas nu 350 miljoner människor av EES. Det är ett avtal i tiden; en ny och viktig byggsten i den europeiska arkitekturen. För Sveriges del innebär avtalet en mycket påtaglig förstärkning av vårt samarbete med EG. Det är därmed också ett viktigt steg på vägen mot svenskt medlemskap i Det är ett avtal som underlättar våra ansträngningar att bryta den ekonomiska stagnationen och främja ekonomisk tillväxt, och därmed att utveckla välfärdspolitiken. Det är ett avtal som öppnar nya horisonter -- för individer och företag. Det är ett avtal som ger oss möjlighet att upprätthålla en hög nivå när det gäller skydd för hälsa, miljö och säkerhet och som banar vägen för ett förstärkt internationellt samarbete på miljövårdsområdet. Det är ett avtal som förbättrar förutsättningarna för vårt land att aktivt medverka i arbetet för att bygga ett nytt Europa. Herr talman! Slutförhandlingen ägde rum vid parallella ministermöten EFTA--EG i Luxemburg den 21--22 oktober. Strax före kl. 03.00 på morgonen den 22 oktober löstes den allra sista återstående politiska frågan i förhandlingarna -- fisket. Denna fråga, regionalfonden till stöd för de mindre utvecklade regionerna i EG och transittrafiken genom Schweiz och Österrike blev de dominerande ämnena vid ministermötet. Det var väntat. Först några ord om dessa tre frågekomplex. Fisket -- marknadstillträdet: EGs bud förbättrades något genom sänkning av tullarna för vissa fiskeprodukter. För svensk del underlättas nu fiskeexporten till EG högst väsentligt. Sverige som också har ombetts att medverka i en lösning av resursfrågan har förklarat sig redo att konsolidera 1986 års avtal om fiskekvoter i Island och Norge alltjämt rätt att tillämpa nationell lagstiftning. mjuka lån, om totalt 1,5 miljarder ecu över fem år samt 500 miljoner ecu i gåvodel, dvs. totalt motsvarande ca 15 miljarder kronor. För Sveriges del innebär detta ett årligt bidrag om 247 milj.kr. under de närmaste fem åren. Osäkerhet rådde in i det sista om transittrafiken genom Schweiz och Österrike. De bilaterala transitavtalen mellan EG å ena sidan och Schweiz och Österrike å den andra godkändes dock slutligen sedan en kompromiss uppnåtts mellan EG och Österrike som innebär en successiv minskning av koldioxidutsläppen från transitfordonen. Vad innebär då EES-avtalet? Riksdagen har informerats fortlöpande om förhandlingarna. Vi har i dagarna ställt samman en redovisning av huvudinnehållet i avtalet som givits en vid spridning. Jag nöjer mig därför med en summarisk sammanfattning. För det första varuområdet: -- I fråga om den handelspolitiska ramen har förhandlingarna lett fram till ett avsevärt förbättrat frihandelsområde. -- CECA-avtalet för kol och stålsektorn fortsätter att gälla. För svensk stålindustri har risken för protektionistiska ingrepp nu undanröjts genom kompletteringar i EES-avtalet. Handeln med specifika produkter med anknytning till jordbrukssektorn kommer att underlättas. Bilaterala ömsesidiga liberaliseringsavtal har slutits. Gränskontrollerna kommer tills vidare att bibehållas. Avtalet skall emellertid medföra förenklade och förbättrade gränskontrollformaliteter. Så långt som möjligt skall existerande tekniska handelshinder som uppstår till följd av skiljaktiga tekniska föreskrifter avvecklas och uppkomsten av nya förhindras. -- Ett av problemområdena i detta sammanhang har varit EGs och EFTA-ländernas olika kravnivåer rörande miljö, hälsa och säkerhet. EFTA-länderna har i avtalet lyckats slå vakt om väsentliga skyddsnormer, bl.a. mot bakgrund av att EG avser att införa skärpta krav på en rad områden. -- Vi behåller alltså våra förbud och regler vad gäller farliga ämnen och kemikalier . Vi har också fått en rad andra undantag och övergångsarrangemang . -- Härutöver innehåller EES-avtalet gemensamma regler på det veterinära och fytosanitära området. EES-avtalet omfattar vidare gemensamma upphandlingsregler för statliga, regionala och kommunala myndigheter. EFTA-ländernas näringsliv får nu rätt att konkurrera på EGs hittills stängda offentliga upphandlingsmarknader. Vi talar här om en för svenskt näringsliv viktig marknad på 10--12 miljarder kronor om dagen. -- Antidumpingsåtgärder och utjämningstullar skall i princip inte tillämpas inom EES på de områden där EFTA tagit över EG-reglerna fullt ut. För det andra kapital och tjänster: -- Utgångspunkten är att liberalisera och harmonisera kapitalrörelser och handeln med tjänster fullt ut inom hela EES-området. Fria kapitalrörelser är en förutsättning för fri etablering. -- Ekonomiskt och monetärt samarbete stärks genom löpande samråd och informationsutbyte. Förutsättningarna för industrins och servicebranchens konkurrenskraft förbättras genom gemensamma regler för finansiella tjänster, transporter, audiovisuella tjänster, telekommunikationer och nya teknologier. För det tredje personens rörlighet: -- Här handlar det om att skapa gemensam västeuropeisk arbetsmarknad, som också omfattar arbetstagarnas familjemedlemmar, socialförsäkringsskydd för migrerande arbetstagare, etableringsrätt för självständiga näringsidkare, ömsesidigt erkännande av examina och förenklad gränskontroll. För det fjärde angränsande politikområden: -- EES omfattar också en rad samarbetsområden som inte direkt hänför sig till någon av de fyra friheterna men som utgör viktiga delar i ett utvidgat europeiskt samarbete. , räddningstjänst, statistik samt ekonomisk och social utjämning mellan regioner. Parterna har även kommit överens om att konsultera varandra i utrikespolitiska frågor. Så till EES-avtalets form: -- Avtalet kommer att innehålla en huvuddel där samarbetets mål och medel, de materiella bestämmelserna om de fyra ovannämnda friheterna och angränsande politikområden samt EES institutionerna regleras. Denna del av avtalet kommer således motsvara den s.k. primära EG rätten, i första hand Romfördragets regler. I bilagor till avtalet skall relevanta regler i den s.k. sekundära EG-rätten tas in och anpassas till ett EES-sammanhang. Det sker genom en hänvisningsteknik, dvs. bestämmelserna tas inte in i fulltext i själva avtalet. -- Översättning av bestämmelserna pågår, eftersom dessa i sin helhet skall publiceras på svenska. -- EES-samarbetet kommer att bygga på gemensamma former för beslutsfattande. På ministernivå inrättas ett EES-råd med deltagande av samtliga EFTAs och EGs medlemsländer samt EG-kommissionen. -- Det löpande arbetet kommer att avse både ändringar i de avtalade EES-reglerna och helt nya -- Beslut skall förberedas genom fortlöpande konsultationer. EFTA-länderna får rätt att när som helst och på vilken nivå som helst begära konsultationer om olika frågor och problem. Besluten skall fattas i ett gemensamt EES-organ, som också skall svara för förvaltningen av avtalet. -- För att motverka allvarliga ekonomiska, samhälleliga eller miljömässiga störningar har en allmän skyddsklausul införts i avtalet. Detta innebär att enskilda länder har rätt att temporärt göra avsteg från avtalets regler, dock med risk för motåtgärder. EGs existerande regelverk undergår kontintuerlig revidering i form av tillägg, tillämpningsbestämmelser och ändringar. Det arbetet utförs i ett stort antal kommittéer inom EG kommissionen. I denna process skall EFTA länderna delta med experter på de områden som berörs av samarbetet. -- För de rättsliga avgörandena på internationell nivå kommer en gemensam EES-domstol att inrättas. Ett parlamentarikerorgan kommer att inrättas för samråd mellan parlamentariker i EFTA-länderna och EG-parlamentet. Likaså förutses ett samrådsorgan med arbetsmarknadens parter. Herr talman! Tidsplanen för det fortsatta arbetet med EES-avtalet är följande: Vår självklara utgångspunkt är att avtalet skall godkännas och ratificeras av alla de deltagande länderna. Om så trots allt inte skulle ske, är parterna överens om att en diplomatkonferens skall inkallas för att diskutera det uppkomna läget. Herr talman! Man möter ibland föreställningen att ett EES-avtal -- och i förlängningen ett medlemskap i EG -- skulle lösa alla våra ekonomiska problem. Detta är inte riktigt. Grunden härför måste vi lägga på hemmaplan -- genom en sund ekonomisk politik. Anpassningen till nya internationella konkurrensförhållanden kommer inte heller att bli smärtfri. I varje omställning finns både vinnare och förlorare. Men genom EES-avtalet ges bättre förutsättningar för en sund utveckling av den svenska samhällsekonomin. Ett svenskt medlemskap i EG kan bli aktuellt tidigast 1995. Genom EES-avtalet får vi nu tillträde till EGs inre marknad den 1 januari 1993. Genom EES-avtalet etableras också en högre nivå av samverkan mellan alla EFTA-länder och EG. När Sverige blir medlem i EG kommer vi därför att fortsatt ha ett väl utbyggt samarbete med de EFTA länder som väljer att stå utanför EG. Inom EES avtalets ram skapas också bättre förutsättningar för ett utbyggt nordiskt samarbete. Med EES-avtalet som bas har Sverige tagit ett stort steg på vägen mot medlemskap i EG. Till sist vill jag understryka att det varit en stor styrka i förhandlingarna att vi har haft en så bred enighet i riksdagen såväl om inriktningen av politiken i stort som om uppläggningen av förhandlingsarbetet. Regeringen är angelägen om att slå vakt om denna enighet när vi med EES avtalet i botten går vidare mot ett svenskt medlemskap i EG.

Herr talman! Jag vill tacka Ulf Dinkelspiel för informationen. EES är ju -- och det tål att upprepas -- inte bara av stor ekonomisk betydelse, utan det var också ett politiskt och psykologiskt genombrott. Avtalet är ju också ett handfast bevis på att den strategi vi har valt under de senaste åren var riktig. Det fanns de som misströstade och talade om missbedömningar osv. så sent som i somras. Avtalet är nu för svenskt vidkommande kronan på verket efter flera års hårt lagarbete. Jag vill särskilt rikta ett tack till Ulf Brattström för deras insatser. Vi är, herr talman, utomordentligt lyckligt lottade som inför det fortsatta arbetet har en stor stab av goda, högt kvalificerade tjänstemän i regeringskansliet. Nu gäller det att gå vidare utöver de ekonomiska frågorna med det politiska och sociala innehållet. Det gäller jämställdheten, miljön, löntagarnas rättigheter, det parlamentariska inflytandet och demokratin över huvud taget. Miljön är ett gott exempel på hur den svenska förhandlingstekniken har varit lyckosam. Vi valde i förhandlingarna att inte ge efter, att inte anpassa oss till den lägre, nuvarande EG-nivån, och vi medgav inte heller undantag. I stället valde vi att stegvis harmonisera på en allt högre gemensam nivå. I det vidare arbetet, när det gäller att se det ekonomiska, det politiska och det sociala sammanhanget som en fråga med lika stora inbördes värden, vill socialdemokratin för sin del medverka till att ge sitt bidrag i det vidare arbetet i nationens intresse. Vi blir inte mindre svenska för att vi blir blir av européer. Min fråga till Ulf Dinkelspiel blir följande: Nu när onekligen stora resurser som tidigare varit kopplade till EES-arbetet kan frikopplas, kommer de då att kunna sättas in med full kraft för att verka för våra hjärtefrågor på de sociala områdena, så att vi där når samma goda resultat som vi har nått på miljöområdet?

Herr talman! Jag tillhör inte den breda majoritet som har funnits i kammaren, men jag anser mig tillhöra en mycket bred majoritet utanför kammaren, som menar att det är svårt att ta ställning till avtalet och vara så överlycklig som alla är på grund av att vi vet så litet om vad det egentligen kommer att innebära. Därför är en av mina frågor: Hur skall regeringen nu bära sig åt för att få den breda enigheten i kammaren att också vila på en bred enighet utanför kammaren, dvs. hur skall informationen om innebörden i avtalet komma ut och när? Jag anser att det är bråttom. Efter vad jag har förstått har man kommit längre i andra länder som har varit med i förhandlingarna. Där har man inte hållit så hårt i papperen, utan man har sett till att släppa ut en del information under resans gång. Här har det varit väldigt svårt, anser jag. Det har lett till en mycket olycklig situation på så sätt att väldigt många människor i dag vet väldigt litet om vad avtalet kommer att innebära, och de har svårt att överblicka konsekvenserna. På några sakområden skulle jag vilja ställa frågor. Det gäller dels miljöfrågorna. Vi har i EFTA delegationen fått information om att vi får göra undantag, men vi har också fått information om att det inte kommer att tillåtas några permanenta undantag. Det innebär att om vi, när tidsfristen har gått ut, inte har harmoniserat oss av egen kraft eller i kraft av vem det nu blir fråga om, är det inte så säkert att vi får behålla våra särskilda regler, om nu dessa exempelvis är strängare. Min andra fråga gäller regionalpolitiken. Kommer det att bli möjligt för Sverige att föra den regionalpolitik vi hittills har fört? Jag tänker på t.ex. Norrlandsstödet. Min tredje fråga är: Kommer det här avtalet att innebära att vi måste göra grundlagsändringar och i så fall vilka?

Herr talman! Först och främst vill jag tacka för de vänliga ord som riktats till mig med anledning av att avtalet har förts i hamn. Till Ingela Mårtensson: Flyktingpolitiken berörs inte alls av avtalet. Det är en fråga som diskuteras mellan EGs medlemsländer, men dessa har inte själva kommit överens i denna fråga. Varje land kan alltså upprätthålla de regler som det vill. I framtiden kan en harmonisering bli möjlig, men i dagsläget är det inte så. Sedan till Pierre Schori: För det första vill jag återgälda de vänliga orden och för min del tacka för ett fruktbart samarbete tidigare. När det för det andra gäller hans allmänna bedömning, att avtalet är av både politisk, psykologisk och ekonomisk betydelse, kan jag bara instämma i denna. Det här är icke bara ett ekonomiskt och icke heller bara ett ekonomiskt och socialt avtal -- betydelsen av avtalet sträcker sig betydligt längre. När det gäller det sociala området har vår gängse linje, den som vi alla har varit överens om, varit att vi skall åstadkomma ett så brett samarbete som möjligt. Vi begränsas av att full enighet inte råder om den sociala stadgan inom EG, varför EG inte kan ta in den dimensionen i avtalet mellan EFTA och EG-länderna. Men det är vår förhoppning att vi med det sociala handlingsprogrammet i botten och så småningom med en social stadga skall kunna gå vidare även på detta område. Gudrun Schyman ställde frågan när vi får information beträffande avtalet. För det första: Jag tror inte något land har spridit så mycket information om EES-avtalet som Sverige. Varenda rättsakt finns återgiven i de grönböcker som har publicerats. Där ser man den fulla innebörden av avtalet. Det är dessa rättsakter som vi nu tagit över. Man kan säga att avtalet innehåller en del bestämmelser. Men det är i stor utsträckning ''en kappa''. Vi har efter hand redovisat också innehållet i detta både utåt och inte minst i EFTA För det andra måste jag, med anledning av att Birgitta Hambraeus sade att avtalet redan är publicerat i andra länder, säga att det förvånar mig, herr talman, för jag har ännu inte sett avtalet. Skälet är att avtalet inte föreligger klart. De delar som vi kom överens om i söndags skall man nu arbeta med under de närmaste två tre veckorna. Vår förhoppning är att avtalet skall föreligga klart omkring den 15 november. Parallellt härmed håller vi på med att översätta texterna. Vår avsikt att så fort det någonsin är möjligt, och i omedelbar anslutning därtill, offentliggöra hela texten till avtalet. När det gäller innehållet i avtalet har vi faktiskt givit ut en kort version redan i förrgår där hela avtalet redovisas. Vi arbetar nu på en skrift där avtalets innehåll redovisas mera utförligt. Jag kan inte exakt lova när den kommer ut, men den skall kunna föreligga inom ett par månader. Gudrun Schyman frågade vidare om undantag görs på miljövårdsområdet och om det fanns permanenta undantag på miljövårdsområdet. Svaret är ja. I praktiken har vi fått permanenta undantag på vissa områden. Asbest är ett exempel. Det är nämligen så att man skall ha en översyn efter en viss tid, men om det inte råder enighet kommer undantaget att fortsätta att gälla. Det fordras alltså enhällighet mellan parterna. Vi måste ge vårt samtycke till att undantaget avskaffas. När det gäller regionalpolitiken är det vår bedömning att den i allt väsentligt skall kunna fullföljas med det avtal som vi har. Beträffande grundlagsändringar är det vår bedömning att sådana inte behövs. Däremot förbereds ett arbete med grundlagsändringar med sikte på svenskt medlemskap i EG. Birgitta Hambraeus ställde frågan om vi har svalt allt, om vi inte begärt undantag. Av vad jag redan här sagt, herr talman, framgår att vi har undantag på de områden som vi har bedömt som särskilt känsliga i förhandlingarna. Det gäller framför allt skydd för hälsa, miljö och säkerhet. Där har vi i praktiken permanenta undantag på de punkter där vi bedömde detta nödvändigt. Där är alltså tanken att harmoniseringen skall ske på ständigt stigande nivåer, alltså är det EG som skall anpassa sig till oss uppåt. I övrigt har vi relativt begränsat antal undantag, men det beror på att våra problem också var mycket små när det gäller anpassningen till EGs regler. Beträffande utrikespolitiken ställde två talare frågan om konstellationer i utrikespolitiska frågor. Vad som här kan påpekas är precis detsamma som offentliggjordes redan i december 1989 vid EFTAs och EGs gemensamma ministermöte, då man kom överens om att ha konsultationer periodiskt, kanske ett par tre eller fyra gånger om året då EFTA och EG-ministrarna möts för att även diskutera andra frågor. Några närmare preciseringar har inte gjorts på denna punkt. Beträffande veterinära bestämmelser har vi på några punkter utverkat högre nivåer. Vi har slagit fast våra egna normer på det området. Det gäller bl.a. ''mad cows'' -- ''vilda kor'', eller hur det nu har översatts till svenska. Angående maskinsäkerhet vill jag säga att vi på det området utverkat ett temporärt undantag för att underlätta anpassningen till nya metoder för att fastställa maskinsäkerhet. När det gäller normerna beräknar vi att i stort kunna behålla dem. EFTA-länderna och EG är tanken att det skall bygga på de regler som har gällt för EFTA parlamentet, dock icke när det gäller beslutsfunktionerna, på EG-sidan. Man upprättar ett gemensamt parlamentarikerorgan med lika representation för EFTA-länderna och EG. Dess skall kunna inhämtas på ett tidigt stadium. I det ögonblick då ett kommissionsförslag eller motsvarande ligger på medlemsländernas bord skall det överlämnas till parlamentarikerorganet, som skall kunna ge sina synpunkter på detta. Dessa skall kunna beaktas i det fortsatta arbetet fram till beslut. Här bygger vi på erfarenheter från både

Herr talman! Till Gudrun Schyman vill jag säga att jag trots allt tror att den information som vi har gett är betydligt mera ymnig än informationen i andra länder. Men jag håller gärna med om att det finns omättliga behov, och vi kan alla medverka till att ge ökad information inför den förestående diskussionen om detta avtal. Avtalet kommer att gå ut på sedvanlig remiss och kanske bli föremål för offentliga utfrågningar och liknande. Allt som kan göras för att sprida information och bidra till diskussion om avtalet är av godo. I fråga om maskinsäkerhet gäller undantaget teknikerna. Vi måste ha andra tekniker för att kunna kontrollera att normera upprätthålls, men normerna kan upprätthållas med EES-avtalet. När jag sade ''i allt väsentligt'' beträffande regionalpolitiken syftade jag på det faktum att det tidigare fanns ett driftsstöd som man ändå har beslutat att avveckla. I övrigt kan jag inte se någonting i vår regionalpolitik som står i strid med

Herr talman! När det gäller de tidigare inläggen finns det ingen större anledning för mig att kommentera de uttalanden som Ingbritt Irhammar och Jerry Martinger gjorde av det skälet att de har förstått vad jag har sagt. Vi har en likartad uppfattning. Bäckströms inlägg är det helt uppenbart att jag antingen har varit en dålig pedagog eller också har dessa två herrar inte riktigt velat förstå det som jag har sagt. Jag vill ändå börja med att tacka Hans Göran Franck för välkomnandet. I och för sig visade Hans Göran Francks efterföljande ord att välkomnandet inte kom från hjärtat, men artighet är alltid trevligt, så jag tackar för välkomnandet. Lars Bäckström sade att vi förhoppningsvis skulle slippa att debattera. Jag undrar varför han och jag befinner oss i denna kammare om det inte är just för att debattera. Jag är mycket intresserad av hur det uttalandet egentligen skall tolkas, men det kan vi ta i ett annat sammanhang. Tillbaka till sakfrågan. Jag skall nu försöka vara tydligare än vad jag tidigare var. Min utgångspunkt, som jag hoppas är gemensam, är bl.a. detta som Jerry Martinger pekade på. Vi skall inte ha en straffrättslig lagstiftning om inte målsättningen är att brotten skall beivras. Det måste vara det gemensamma målet. Samtidigt ser vi alla att det finns brister i vårt system. Vi klarar inte av att utreda och därmed kan vi inte beivra alla de brott som begås i samhället. Ekobrotten, bl.a., har uppmärksammats. Ett enigt justitieutskott anmodade i våras regeringen att närmare undersöka möjligheten att effektivisera beivrandet vid eko-brott. Regeringen gav alltså ett uppdrag. Det material som kom fram under sommaren visade mycket tydligt att ett grundläggande skäl till att vi i dag misslyckas med att beivra ekobrotten är den stora brist på poliser som råder. Det rör sig inte om brist på polistjänster, utan om brist på poliser. Det finns alltså ett omfattande antal vakanser inom polisen. Den tidigare regeringen gav senare mycket omfattande tilläggsdirektiv. Om man vill bedriva detta arbete seriöst, måste det alltså få ta sin tid. Direktiven gavs i början av sommaren, och resultatet skall vara färdigt den 1 december, om jag minns rätt. Så länge som det råder brist på poliser -- det är där proppen finns -- måste vi våga se verkligen sådan den är. Vi klarar inte av att utreda alla brott. När verkligheten ser ut som den gör måste man bestämma sig för i vilken ordning man skall beivra. Från borgerlig sida har vi uttalat att på sikt -- förhoppningsvis snart, bl.a. genom att öka antagningen till polisutbildningen -- skall de handlingar som vi anser vara brottsliga beivras. Men trots de stora bristerna får man inte göra avkall på att beivra våldsbrott, som berör den personliga integriteten, och narkotikabrott, som utgör ett hot mot ett uppväxande släkte. Även om Hans Göran Franck och Lars Bäckström inte säger rent ut att vi måste välja -- vilket även ni måste göra -- kan jag inte tolka era uttalanden på något annat sätt än att ni väljer att prioritera ekobrotten medan våldsbrotten och narkotikabrotten får vara tills vidare. Vi inom den borgerliga regeringen har övertagit ett system som är skapat av vänsterpartierna, ett system med brist på poliser. Vi kommer att ta krafttag för att undanröja denna brist, så att vi alla kan säga att vi klarar av att beivra de beteenden som är brottsliga.

Herr talman! Det som Gun Hellsvik här sade om att jag inte skulle ha yttrat mig om våldsbrotten och narkotikabrotten är klart oriktigt. Både av min interpellation och mitt inlägg framgår det att jag är av den uppfattningen att även dessa brottsområden, i likhet med ekobrotten, skall prioriteras. Jag står fast vid det beslut som riksdagen fattade för länge sedan, nämligen att just dessa brottsområden skall prioriteras, och denna prioritering har gjorts av en bred riksdagsmajoritet. Gun Hellsvik försöker nu riva upp detta ställningstagande. Man kan i dag beklaga, inte så mycket det som Jerry Martinger sade, utan att Ingbritt Irhammar som tidigare har ställt sig bakom riksdagens linje, nu svävar på målet och börjar tala om andra områden. Jag vill ha ett klart besked: Står Ingbritt Irhammar fast vid att dessa tre brottsområden skall prioriteras? Jerry Martinger är enligt min mening konsekvent. Han har i justitieutskottet reserverat sig emot den skrivning som riksdagen sedan beslutade om. Tillsammans med andra moderater godtog han inte den prioritering som kom till uttryck i det sistlidna årets budgetproposition. Det är en korrekt linje. Där har aviserats var man står. Och det är precis den linje som Gun Hellsvik nu fullföljer. Det är en klart moderat politik som nu har blivit införd när det gäller brottsbekämpningen. Detta är mycket beklagligt av den enkla anledningen att vi i dag kan se ett starkt ökat intresse hos företag, näringslivsorganisationer, fackliga sammanslutningar och branschorganisationer att föra en aktiv, prioriterad, märk väl prioriterad, kamp mot ekobrottsligheten. I detta sammanhang har det skett en förändring när det gäller inställningen som kan skapa nya möjligheter för en mer framgångsrik bekämpning av ekobrottsligheten. Det som är mest allvarligt är att Gun Hellsvik i dag genom sitt framträdande har gett felaktiga signaler till myndigheter och allmänhet. Frågan om hur känsligt detta är har utretts utförligt, eftersom vi har haft svårigheter att få genomslag. Till Jerry Martinger kan jag säga att jag gärna kan vara självkritisk -- inte heller vi socialdemokrater har gjort tillräckligt på detta område. En grupp aktiva socialdemokrater har drivit frågan i åratal. Jag hoppas att det sker ett klart genomslag inom vårt eget parti liksom inom näringslivsorganisationer och inom fackliga organisationer.
Herr talman! Till statsrådet Hellsvik vill jag säga att när jag sade att jag hoppas att vi inte skall mötas i alltför många debatter, menade jag att jag vet att moderaterna har sagt lag och ordning. Jag hade hoppats att man också skulle kunna lägga till lag och rättvisa. Med en aktiv justitieminister på detta område behöver vi inte mötas i debatter, alltså om det som redan bör göras är gjort. Det är det som jag menar. Men jag är rädd för att jag inte blir bönhörd i denna fråga. Det är min farhåga. Så måhända får vi mötas i debatter. Jag vill ta upp tre punkter. Den första gäller resursfrågan. Den andra gäller om hur justitieministern ser på det beslut som riksdagen fattade i våras, dvs. det som Hans Göran Franck tog upp. Det var nästan total enighet i jusititieutskottet om prioriteringen. Det ända undantaget var moderaterna. Den tredje punkten gäller om justitieministern tänker verka för ny lagstiftning, t.ex. på konkursområdet, för att stävja de planerade konkurser som används i konkurrenssyfte. Beträffande resursfrågan hade vi i vänsterpartiet oerhört moderata krav i frågan, alltså rent semantiskt, hovsamma. Vi begärde 8 miljoner mer till polisväsendet och 5 miljoner mer till åklagarmyndigheten för att åtgärda resurssituationen. Vi fick avslag. Vill statsrådet ge mer resurser till polisväsendet och åklagarväsendet för att stävja den ekonomiska brottsligheten? Det är en oerhört konkret fråga. Delar justitieministern justitieutskottets värdering från i våras om att detta är ett prioriterat område, eller intar justitierådet den moderata linjen? Representerar således justitieministern regeringen eller moderata samlingspartiet? Jag förutsätter att statsrådet rimligen representerar regeringen. Då borde statsrådet ansluta sig till den syn som justitieutskottet gav uttryck för i våras, jag tror att det var i betänkande 23. Min fråga om en ny lag är mycket konkret. Kan statsrådet medverka till att skapa en ny lag på området? Jag tror inte att det behövs en ny lagstiftning. Det räcker långt att följa den lagstiftning som finns och se till att det finns resurser för det. För närvarande håller Stockholmsområdet och Malmöområdet på att bli ett frizonsförsök när det gäller vissa avsnitt om ekobrottslighet. Det finns inga resurser. Jag talade i tidigare inlägg om 4 000 konkursbrott när det är 5 000 och om att man har resurser att utreda 1 000. I den digra lunta som jag håller i här, Gun Hellsvik, finns det uppgifter på konkurser till ett värde av 9,1 miljarder. Det är många konkurser. BRÅ säger att det i tre fjärdedelar av fallen är fråga om brottslighet. Denna lista måste göras tunnare, Gun Hellsvik, eller hur? Och de misstänkta brotten måste utredas. Kan vi mötas om ett år och veta att de misstänkta fallen är utredda? Det är en oerhört konkret fråga att ta upp. I mitt sista inlägg kommer jag att ge några tips till statsrådet inför budgetberedningen för att det skall kunna skapas mer effektivitet inom befintliga ramar.
Herr talman! Nu talar vi om prioriteringar av brott som skall bekämpas, och jag får en direkt fråga om vilka tre områden som skall prioriteras. Jag tycker att frågan är fel ställd. Jag kan nämligen aldrig acceptera att det är bara tre områden som skall vara prioriterade när det gäller brottsbekämpning. Jag nämnde inledningsvis hur viktigt jag anser att det är med brottsförebyggande åtgärder. Jag hade uppfattningen att vi i justitieutskottet var överens om att detta var ett prioriterat område och att riksdagen har ställt sig bakom det. Vi har inte precis använt ordet prioriteringar, men vi har sagt att det i alla former av verksamhet skall vara viktigt. Litet grand blir detta alltså en lek med ord. Jag kan aldrig ge upp kravet på att brottsoffren måste prioriteras. Det är också kopplat till våldsbrott. Då kan man försvara sig med att säga att det är fråga om våldsbrott. Men det är det inte alltid. Lägenhetsinbrott är inte våldsbrott och ändå finns det brottsoffer bakom som verkligen lider. Dessa måste tas om hand. Det måste vara ett prioriterat område att ta hand om brottsoffer, vilket justitieministern också har uttalat och regeringen står bakom. Sedan finns det en verklighet som styr. Det är självklart att om jag skulle vara chef på en polisstation och jag var ensam på stationen och fick reda på att någon har blivit nedslagen på gatan, fick jag lämna min utredning om ekonomiska brott för att gå ut och hjälpa till. Men tyvärr är det inte ens så väl i dag i polisbristens Sverige. Det är t.o.m. på det sättet att de som utsätts för våldsbrott inte alltid får hjälp direkt. Och de som utsätts för lägenhetsinbrott och verkligen är oroliga får inte heller hjälp eller stöd direkt. Därför kan vi egentligen inte säga att något av de olika områden som vi tidigare har sagt skall vara mycket hårt prioriterade är det. Inte ens det kan vi leva upp till i Sverige i dag. Därför är det så viktigt att man börjar i rätt ände. Det anser jag att den borgerliga regeringen har gjort genom att se till att utöka de resurser som man vet krävs redan nu och att sedan avvakta denna utredning för att se vilka ytterligare åtgärder som måste vidtas.

Herr talman! Den utredning som jag citerade ur i mitt anförande är en utredning om ekonomisk brottslighet som har gjorts inom brottsförebyggande rådet. Det är självfallet enskilda personer som har gjort utredningen. Så är ju alltid fallet när det gäller utredningar inom BRÅ.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Inledningsvis skulle jag vilja ta upp en viss fråga. Det handlar då om en form av insinuation i svaret. Statsrådet har inte självt skrivit svaret och har heller inte läst det innan han kom hit. Jag vill dock framhålla att jag i min interpellation inte säger att det är tillåtet i Norge att spela på kasinon. Jag säger i stället att detta i ''i stort sett samtliga europeiska länder'' är tillåtet. Däremot finns det i Norge ett myntspel, och detta återfinns på samtliga offentliga inrättningar samt i varuhus och butiker. Den här verksamheten sker i Röda korsets regi. I går kväll hade jag ett samtal på telefon med en man som är mycket initierad i dessa frågor. Han påstod, ja, i princip svor han på, att ett lagförslag för närvarande så att säga är på väg genom det norska parlamentet och att det numera är tillåtet i Albanien att spela på kasinon enligt internationella regler. Herr talman! För att undvika missförstånd vill jag säga att jag själv aldrig har spelat på roulett. Jag har heller aldrig stått och dragit i spakarna på någon ''bandit''. Jag tycker att det är en löjlig spelform. Men som politiker vill jag inte bestämma vad andra skall spela på. Ett annat missförstånd som kan uppstå i det här sammanhanget gäller följande. Statsrådet säger att jag har refererat till de sociala problem som kan uppstå om kasinon eller ''banditer'' fullt ut får verka i Sverige. Vad jag har återgett är alltså inte mina synpunkter utan andras. Jag har gjort det därför att jag anser att de är felaktiga. Framför allt ger de uttryck för en kvalificerad dubbelmoral som, tyvärr, i alltför stor omfattning märks i Sverige. Det får en annan icke oväsentlig konsekvens. Jag tänker då på det s.k. politikerföraktet. Vi skapar ju här i kammaren lagar. I vissa fall saknar en majoritet av befolkningen förståelse för dessa. Jag vill anföra ett par exempel på dubbelmoral som gör att följande uttryck -- det här är inte kritik mot statsrådet -- återigen har aktualiserats: När far super är det rätt. Det skulle alltså vara socialt negativt att spela på kasinon enligt internationella regler eller att lägga några kronor i en ''enarmad bandit''. Men hur är det när staten står som arrangör? Om det vore tävlingar på Solvalla i kväll skulle jag kunna åka direkt dit och spela för hur mycket pengar jag vill. Om jag har tur och vinner, får jag pengarna i handen inom loppet av två minuter. Jag skulle också kunna gå bort till en butik på Drottninggatan och köpa en Trisslott. En sådan kostar 20 kr. En vinst om maximalt 1 000 kr. får jag genast kontant i handen. Det finns inte någon ''enarmad bandit'' som kan göra motsvarande prestation. Men när staten tjänar pengar tillåts spel. Då struntar man totalt i de sociala konsekvenserna! Herr talman! Jag är trots allt nöjd med statsrådets svar. Jag hoppas att nämnda kartläggning inte tar för lång tid. Det är min principiella uppfattning att myndiga medborgare i ett land själva skall få bestämma vilka spelformer de vill utnyttja. Det skall inte politikerna avgöra.

Herr talman! Det är positivt att Sverige nu begåvats med en skatteminister som åker världen runt och tittar på de konsekvenser som kan uppstå om vi inför vissa företeelser i Sverige. Men innan skatteministern reste till Atlantic City röstade han faktiskt, om jag inte missminner mig, för att man i Det har hela vårt parti stött i tre--fyra år. Det är rätt att man, om det finns sociala problem, givetvis skall vara mycket försiktig, så att man inte inför något som skapar än värre problem än de man har i dag. Men jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet, trots att jag inte på något vis är någon förbudsivrare. Det finns i dag bevisligen spelformer i statlig regi som har vida värre negativa sociala konsekvenser än kasino eller enarmade banditer. Är det statsrådets avsikt att även ompröva tillstånden för dessa spelformer?

Republiken Slovenien har utropat sig som självständig stat. Beslutet har föregåtts av en folkomröstning. Vid denna omröstning gav det slovenska folket sitt starka stöd för en självständig slovensk stat. Det slovenska folket har i fria allmänna val utsett ett eget parlament och regering. Den slovenska regeringen har kontroll över det slovenska territoriet. Den har därtill kontroll över de organ som är nödvändiga för att styra landet. Den nya republiken Slovenien uppfyller därmed alla de krav som Sverige har för att erkänna en ny stat och upprätta diplomatiska förbindelser. Trots detta har Sverige ännu inte erkänt Slovenien. När kommer Sverige att erkänna republiken Slovenien och upprätta diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Slovenien?